Fru talman! Roland Bäckman har frågat om näringsministern kommer att vidta några åtgärder vad gäller tågförbindelser i syfte att öka förutsättningarna för företag att överleva och för att stimulera företagsetableringar vid orter utefter Norra stambanan. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det är jag som svarar på frågan. Jag håller med Roland Bäckman om att ett tillfredsställande utbud av kollektivtrafik är viktigt för mindre orter och för landsbygden. Det gäller för såväl medborgare som näringsliv. Norrlands inland har speciella förutsättningar med sin utspridda bebyggelsestruktur. Tågtrafik kan vara ett utmärkt sätt att se till att transportbehoven tillgodoses. Den generella ansvarsfördelningen för kollektivtrafik är att kommuner och landsting ansvarar för lokal och regional linjetrafik inom respektive län genom sina trafikhuvudmän. Statens ansvar är att upphandla transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inte är kommersiellt lönsam. För det ändamålet disponerar Rikstrafiken anslaget Trafikavtal. På Norra stambanan bedrivs både kommersiell och upphandlad persontrafik. Vad gäller den upphandlade trafiken finns dels trafikhuvudmannens tågtrafik mellan Gävle och Ljusdal, dels SJ:s nattågstrafik på övre Norrland som upphandlas av Rikstrafiken. SJ tog i juni 2008 över nattågstrafiken. I avtalet med Rikstrafiken har de förbundit sig att köra minst en av de två dubbelturerna per dag via Norra stambanan. Rikstrafiken genomför så kallade tillgänglighetsanalyser som beskriver hur bra tillgänglighet med interregional kollektivtrafik landets kommuner har. Myndigheten mäter bland annat tillgängligheten till och från Stockholm och till flygplatser med internationell flygtrafik. Tillgänglighetsanalysen från 2007 visar att kommunerna längs Norra stambanan har relativt god interregional tillgänglighet. Det ingår i Rikstrafikens uppdrag att kontinuerligt utvärdera hur tillgängligheten utvecklas för att vid behov omprioritera och i avtal garantera ett förbättrat utbud. SJ ägs till 100 procent av staten, men det är inte regeringens uppgift att styra vilket utbud bolaget ska ha. SJ ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder. Bolaget har ensamt rätt att bedriva kommersiell tågtrafik men har ingen skyldighet att ha ett visst utbud. Det finns tydliga skäl att ändra den reglering som bestämmer marknadstillträdet för persontrafik på järnväg. Som det är nu är det bara SJ som får bedriva kommersiell tågtrafik på Norra stambanan. Dagens marknadsmodell med ensamrätt för SJ har spelat ut sin roll och bör tas bort för att öka konkurrensen på spåren.

Fru talman! Jag ställde min interpellation angående förutsättningar för jobb i Norrlands inland till näringsminister Maud Olofsson. Jag tackar ändå statsrådet Torstensson för svaret, även om svaret uteslutande handlar om tåg och inte närmare berörde förutsättningarna för jobb i Norrlands inland. För att kunna driva företag i Norrlands inland och på orter med extra känslig arbetsmarknad är det viktigt att det finns en bra infrastruktur med ett brett utbud av tåg och anslutningar. Det är en mycket viktig förutsättning. När regeringen från 2009 försämrar utbudet av persontrafik på Norra stambanan försämras givetvis befolkningens möjligheter att pendla. Företagen i Norrlands inland får en svårare konkurrenssituation. Förutsättningarna för nyetablering av företag försvåras också. De företag som funderar på att etablera sig i Norrlands inland ser naturligtvis över förutsättningarna för snabba och täta förbindelser. Det finns genom regeringens neddragningar och försämringar av kommunikationer en risk att denna del av Sverige går miste om viktiga företagsetableringar. Jag förutsätter att statsrådet Torstensson är väl insatt i vilka förutsättningar som råder för att öka möjligheterna att skapa jobb i Norrlands inland. Jag förutsätter också att statsrådet är väl bevandrad i vilka försämringar som har skett från 2009 för resande på Norra stambanan. Jag vill gärna att statsrådet kommenterar de försämringar som har skett för resande på Norra stambanan och vilken betydelse statsrådet anser att det har för företagandet i området. Fru talman! Kommer statsrådet Torstensson och regeringen att vidta några åtgärder vad gäller tågförbindelser för att öka möjligheterna till företagande och nya företagsetableringar utefter Norra stambanan? Eller kommer regeringens försämringar och neddragningar att fortsätta?
Fru talman! Att det är jag som svarar på frågan är inte så underligt eftersom interpellationen har fokus just på tågtrafiken. Roland Bäckman skriver inte i sin interpellation vilken förändring i utbudet som har ägt rum. Den kända förändringen är att SJ har satt in andra fordon på Norra stambanan än det tidigare X 2000-tåget. I antal turer har det dock inte förändrats något enligt SJ. Det vore därför lämpligt att interpellanten beskriver vad det är för dramatiska förändringar som SJ har gjort eftersom regeringen inte har andra uppgifter än dem jag precis hänvisade till. Däremot har jag i samband med inriktningsarbetet och det mycket gedigna underlag jag fått från de olika regionerna stort fokus på det arbete som sträcker sig fram till 2021 vad gäller transporter i Sverige. Det handlar om allt från att stärka den enskilda vägen till att se till att tågförbindelserna fungerar bra. Det är oerhört viktigt för Norrlands inland, för landsbygden och glesbygden att vi har ett starkt fokus på ett mycket tydligt transportslagsövergripande arbete. Vi har ett mycket starkt fokus på att väg och järnväg fungerar, på att den enskilda vägen fungerar och på att ha en bytespunkt så att man kan övergå till ett annat transportslag, allt i syfte att stärka människors möjlighet att i en större arbetsmarknadsregion nå flera arbetsgivare. Lika viktigt är det att skapa bra förutsättningar för näringslivet i landet att utvecklas med bra, trygga och säkra transporter och bra transportkedjor. Det är oerhört avgörande för att godsflödena till och från Sverige och mellan alla delar av landet ska fungera.
Fru talman! Som exempel kan jag nämna att avgångar med nattåg både norr och söderut har försvunnit. Det gäller nattåg som gör att man norrifrån kan ansluta till flyg från Arlanda till utlandet. Nu måste man åka ett dygn tidigare för att hinna med flyget på morgonen. Ett annat exempel är att X 2000 bytts ut mot andra och sämre tåg. De har flyttat till Skåne, vad jag har hört. Statsrådet Torstensson och regeringen talar ibland om satsningar på infrastruktur i Norrland. Man vill bygga ut järnvägen, vilket är bra. Det är jättebra, även om jag är orolig för att det kommer att saknas pengar på grund av den kris som regeringen har försatt Sverige i. Jag funderar också på hur väl tankarna på en utbyggd järnväg stämmer överens med att man samtidigt drar in vissa tåg. Det blir väl som att köpa rattmuff till någon som saknar bil. Försämrade pendlingsmöjligheter med sämre förutsättningar till företagsetableringar som följd tillsammans med regeringens brist på jobbpolitik stämmer illa med ambitionen att hela Sverige ska ha en bra tillväxtpolitik och en bra infrastruktur. Om jag är rätt underrättad görs neddragningarna och försämringarna i trafikeringen efter Norra stambanan utan att berörda kommuner kontaktas. Då funderar jag naturligtvis på om statsrådet Torstensson som ansvarig är nöjd och trygg med hur försämringarna och neddragningarna av tågtrafiken förankras hos berörda och, om inte, vilka åtgärder statsrådet avser att vidta. Jag vill gärna höra mer om de åtgärder som kommer framöver. Vad tänker regeringen göra för att förbättra förutsättningarna för företagande i Norrlands inland?
Fru talman! Det är oerhört viktigt att Roland Bäckman lyssnar på vad jag säger. Jag har ju kollat upp SJ:s förändrade situation i det område som interpellanten ställer frågan om, nämligen Norra stambanan. Man har, som jag sade, ändrat fordon och gått ifrån X 2000 som man tidigare använde sig av. Antalet turer på och till Norra stambanan har inte förändrats, enligt SJ. Roland Bäckman frågade om jag tänker fastställa SJ:s tidtabell; det var ungefär det som Roland Bäckman frågade om. Det är inte regeringens och inte heller riksdagens uppgift att fastställa tågtidtabeller här i landet. SJ ska driva sin verksamhet och har ensamrätt att driva kommersiell persontransport på spår. Det har de monopol på.

Det tog regeringen beslut om under gårdagen. Jag avser att under mars månad lämna en sådan proposition till riksdagen.
Fru talman! Jag är av den uppfattningen att regeringen kan påverka hur många tåg det ska finnas i området. Som exempel kan jag nämna att det senaste tåget från Arlanda som tidigare gick förbi Ljusdal, där jag bor, nu stannar i Bollnäs. Det första tåget gick 03.10, tror jag. Man kunde åka med det till Arlanda och hinna med morgonflyget därifrån. Det är borta. När det gäller ändrade fordon vill jag säga att om man har ett X 2000 och sätter in ett tåg med sämre eller ingen möjlighet till Internet, där det inte finns ett förstärkt telenät och där det inte finns restaurang tycker jag att det är försämringar, inte förbättringar. Statsrådet talar om satsningar och förbättringar när det gäller Norrland. Det stämmer dåligt med att tåg på Norra stambanan byts ut mot mindre moderna tågsätt. Så är det absolut, tycker jag i alla fall. Regeringens löfte att det ska finnas en bra infrastruktur och en bra tillväxt i hela Sverige stämmer dåligt med att man drar in nattågen på vissa orter i Norrlands inland. Det innebär, som jag sade tidigare, att man inte kan flyga från Arlanda som förut. Regeringens politik tvingar alltså människor att åka bil i stället för tåg. Vän av ordning undrar givetvis: Hur väl stämmer det överens med att man ska främja en god miljö? Jag funderar över hur väl de förändringar som jag har beskrivit stämmer överens med att man i området efter Norra stambanan har startat ett stort projekt där kommuner och tågoperatörer har satsat jättemycket pengar. Det är också EU-finansierat. Hur stämmer det överens med att man drar in möjligheten att åka tåg? Jag undrar givetvis vad regeringen vill med Norrland och hur man vill skapa förutsättningar.
Fru talman! Jag tror att Roland Bäckman är mycket medveten om att SJ till 100 procent är ägt av staten men att det inte är regeringens uppgift att fastställa tågtidtabeller. Jag tror att interpellanten är mycket medveten om det. Jag tänker ändå seriöst svara på Roland Bäckmans fråga om vikten av att skapa bättre företagarklimat och bättre näringsklimat i alla delar av landet. Sverige och svenska jobb med sitt utlandsberoende är naturligtvis oerhört beroende av effektiva godstransporter och effektiva och miljösmarta persontransporter. Till skillnad mot den tidigare socialdemokratiska regeringen har vi valt att mycket tydligt ha ett starkt fokus på ett samband mellan den enskilda vägen, där mycket produktion börjar sin transport och många människor börjar sin dagliga resa, och en väg eller järnvägsförbindelse. Vi har lagt ett tydligt ansvar på kommunerna, i dialog med kommunerna, och på regional nivå på ett sätt som aldrig tidigare har gjorts. Det är inte bara den kommunala nivåns delaktighet som är viktig. Jag tycker att den kommunala dialogen är oerhört viktig. De har en tydlig närhet till sina företagare och till näringslivets behov och de ibland snabba förändringarna. Man har också en mycket tydlig närhet till människor och deras möjlighet att pendla. Det gäller både kvinnors och mäns behov av att ha fler arbetsgivare att välja på. Det arbetet pågår nu ute i regionerna med kommunernas delaktighet i att kunna prioritera en åtgärdsplan framöver, allt i syfte att ha bättre transporter för att vi ska ha bra och konkurrenskraftiga jobb i det här landet.